Fru talman! Torbjörn Björlund har frågat mig dels om jag avser att redogöra för bakgrunden till samarbetet kring byggandet av en vapenfabrik och förklara sekretessen kring det, dels om jag avser att verka för att avbryta allt samarbete med Saudiarabien vad gäller vapenfabrik och vapenexport. År 2005 ingick den dåvarande svenska och saudiska regeringen ett samarbetsavtal - Memorandum of Understanding, som också kallas för MoU på svenska. Avtalet är ett ramavtal om försvarssamarbete, och det är offentligt. Där står uttryckligen vad de dåvarande regeringarna var överens om att försvarssamarbetet mellan länderna skulle handla om. För att genomföra konkret samarbete inom ramen för MoU-avtalet krävs projektavtal. Det finns inga ingångna projektavtal mellan länderna. Det finns ingen svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien. Det pågår inte heller någon byggnation av en sådan fabrik. Regeringspartierna är överens om att det inte heller ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser att vidta åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter. Inspektionen för strategiska produkter har förtydligat att myndigheten inte vare sig till något privat företag eller till annan aktör har givit tillstånd att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Det aktuella ärendet kommer nu att granskas av riksdagens konstitutionsutskott. Regeringen välkomnar det. Jag kommer inom ramen för denna granskning att kunna redogöra för sådant material som omfattas av sekretess. Inom Regeringskansliet bereds direktiv rörande en översyn av nuvarande exportkontrollagstiftning. Ansvarigt departement är Utrikesdepartementet.

Fru talman! Den så kallade Saudiaffären har varit ett hett ämne i ett par veckor nu. Det märks inte minst här utanför i kammarfoajén. Det svar som försvarsministern har avgett här nu tyder på att affären kan pågå ett tag till. Det finns inte mycket substans i svaret, vilket kanske inte heller var att vänta sig. Egentligen tycker jag inte att det finns någon substans alls i svaret; det är väldigt kort. Det jag har frågat om är om ministern har för avsikt att redogöra för bakgrunden till detta. De försök som hittills har gjorts under de här veckorna inger inget större förtroende för försvarsministern, tycker jag. Det är undanflykter och, i alla fall i mitt tycke, vissa försök att lägga skulden på andra som präglar redogörelsen av vad som finns i bakgrunden. På förmiddagen i dag hade vi besök av FOI i försvarsutskottet, där jag sitter, för att få något slags allmän redogörelse för hur arbetet fungerar på myndigheten. Jag kan inte påstå att jag blev så mycket klokare i just denna fråga. Men det var ändå klargörande på vissa punkter, tycker jag. Bland annat tycker jag att FOI:s sätt att arbeta måste ses över. Kommunikationen med olika delar av regeringen och departementen måste också ses över. Utifrån de svar vi fick går det ändå att dra vissa slutsatser. Det jag framför allt fastnade för var ett uttalande av generaldirektören som är rätt klargörande för hur de tänker. Han sade: FOI har ingen egen utrikespolitik. FOI följer alltså den utrikespolitik som regeringen företräder. Det ger ytterligare anledning att fråga försvarsministern vad han egentligen har haft för kännedom om de saker och detaljer som finns när det gäller Saudiarabienaffären. Det finns ett ganska detaljerat MoU i botten, som försvarsministern var inne på, men det är i upplägget de senaste åren som det har blivit konkreta förberedelser för en affär. Den första frågan som jag ställer är: Avser statsrådet att redogöra för bakgrunden till samarbetet kring byggandet av en vapenfabrik och förklara sekretessen kring det? Jag får inget svar alls på den. Jag tycker inte att det har kommit några seriösa svar över huvud taget under de veckor som har gått. Att gömma sig bakom sekretess och att skylla på andra är inget bra sätt att reda ut ett politiskt ansvar, och det tycker jag att man ska göra i de här frågorna. Jag utgår ifrån att ministern tyvärr kommer att fortsätta att hantera frågorna på det här sättet. Det känns som om det kommer att vara samma retorik som förut, vilket jag beklagar. Jag tycker att den andra frågan är minst lika intressant: Avser statsrådet att avbryta allt samarbete med Saudiarabien vad gäller vapenfabrik och vapenexport? Här får jag inte heller något svar och ännu mindre några riktlinjer för hur det ska gå till i framtiden när det gäller kontakterna med Saudiarabien. Vad finns det för anledning att tillåta FOI att över huvud taget utveckla ett samarbete med Saudiarabien? Om den här regeringen uttalar sig pompöst om att försvara mänskliga rättigheter - vi har ju bland annat haft Libyenaffären - och ändå spelar under täcket med en sådan stat som Saudiarabien och inte vill avbryta det är man inte trovärdig. I det här läget tycker jag att det borde vara självklart att avbryta allt samarbete med Saudiarabien när det gäller vapenaffärer eftersom det finns ett moraliskt och ett rättsligt dilemma här. Det som naturligtvis dyker upp i det här sammanhanget är: Hur stor vetskap har departementet och ministern haft om det här speciella upplägget och om det sätt som FOI arbetar på när det gäller vapenexport över huvud taget? Jag tycker att det bästa vore om ministern tog bladet från munnen och redovisade hur det har gått till, vad man har vetat om och hur man hanterat frågan. Det finns ett antal följdfrågor. Det går att avsluta ett MoU. Varför har inte det gjorts? Det är mycket enkelt. Det är bara att säga: Vi står inte fast vid detta. Vi avbryter det. Vilka riktlinjer finns det när det gäller att använda bulvanföretag typ SSTI? Den senaste uppgiften i dag om finansieringen är att den tydligen går via Must. Hur går det till? Hur vanligt är det? Hur många sådana saker händer i de här affärerna? Ett av FOI:s uppdrag är att stödja vapenexporten och vapenindustrin. Då är frågan: Går de exportinkomsterna före mänskliga rättigheter för regeringen i fallet Saudiarabien och i andra fall också? Är det viktigare med sådana pengar än med mänskliga rättigheter?

Fru talman! Sedan 2010 har Sverige ett helstatligt exportråd med syfte att sälja vapen, vilket är förbjudet enligt lag. Exporttillstånd ska utgöra undantag, och det ska framför allt inte ges för export till diktaturer som Saudiarabien där mänskliga rättigheter åsidosätts dagligen. Att den svenska regeringen är en del av förtrycket i Saudiarabien är förfärligt. Mina frågor till försvarsministern kommer nu uteslutande att handla om vad regeringen kände till om förberedelserna för att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Vi hade FOI-chefen Jan-Olof Lind på besök i försvarsutskottet under förmiddagen. Han hänvisade till sekretess och den pågående polisutredningen som svar på alla mina frågor om finansieringen och om vad regeringen kände till. Men en sak sade han, och det var att FOI inte går utanför några ramar som regeringen har fastställt eller beslutat om. På den punkten var han mycket tydlig. I morse avslöjade Ekot att Must år 2008 lånat ut 100 000 kronor till just FOI som använts till att starta bildandet av bulvanföretaget SSTI. FOI är alltså en myndighet som lyder under regeringen och som inte får bilda ett bolag utan regeringens godkännande, men ändå har FOI bildat ett bulvanföretag som skulle leda arbetet med den hemliga vapenfabriken i Saudiarabien. Med anledning av vad Jan-Olof Lind sade i utskottet måste regeringen rimligtvis känna till affären med bulvanföretaget och att pengar kommit från statskassan för att starta detta. Försvarsministern och regeringen fick också ett dokument av Jan-Olof Lind i mars 2009. I dokumentet står följande: Det övergripande projektet kommer att ledas av ett svenskt företag, SSTI, i samarbete med ett saudiskt företag, NCMS. I ett kompletterande dokument som Ekot har publicerat och som regeringen också fått ta del av beskrivs relationen mellan SSTI och FOI ännu tydligare: SSTI är ett fristående privatägt svenskt företag men har genom flera personer en koppling till FOI. Detta är papper som har hamnat på regeringens bord. Även år 2010 ska försvarsministern ha fått information om vad som var på gång. Försvarsministern informerades om det så kallade FOI-bolaget som då ombildades till SSTI. FOI-chefen informerade försvarsministerns statssekreterare. I ett mejl till Svenska Dagbladet skriver statssekreteraren: Information om sakförhållanden i SSTI fick jag när FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind informerade mig om detta i början av 2010. Den informationen fördes också vidare till försvarsministern, säger Försvarsdepartementets pressekreterare. FOI skulle alltså ge råd till det saudiska försvarsministeriet och agera konsult till det svenska företag som ville bygga en militär anläggning. Regeringen borde rimligtvis ha godkänt detta avtal. Allt detta bekräftas som sagt av Försvarsdepartementets pressekreterare. Fru talman! Jag vill med hänvisning till det att försvarsministern kommenterar mina påståenden.

Fru talman! Vi har levt i ett kulregn av skandaler de senaste veckorna. Den första salvan avfyrades när jag befann mig i Colombia rätt långt härifrån. Vi hade därefter en debatt om nedrustning här i kammaren. Jag liknande det som har hänt med att det har slagit ned en bomb i det svenska samhället. Det som har hänt har gjort att människors förtroende för regeringen och för det system med vapenexport som vi har i Sverige i dag totalt har havererat. Men det här är ingenting nytt. I dag fick vi den senaste salvan som levererades av Ekot och sedan av Aftonbladet. Det handlar om hur man har betalat bulvanföretaget. Men det började egentligen långt tidigare. Efter det att jag kom hem har jag varit tvungen att sätta mig in den här frågan relativt ordentligt. Redan när den socialdemokratiska regeringen började diskussionerna med Saudiarabien om att sluta ett avtal sade Leni Björklund att Sverige och Saudiarabien hade så mycket gemensamt. Det kan man ju ifrågasätta. Hur mycket gemensamt har vi egentligen med Saudiarabien, och särskilt när det gäller mänskliga rättigheter? Men även om det här avtalet finns sedan 2005 har det hänt väldigt mycket under den nuvarande regeringens tid vid makten. Det började i maj 2007 när man behövde hjälp med tillverkning av sprängämnen och raketbränsle, och nu senast har vi fått den här diskussionen om vapenaffären. Jag tycker inte att det duger att regeringen talar om mänskliga rättigheter utan att också leva upp till dem i realiteten. Torbjörn Björlund frågade förut om export går före mänskliga rättigheter. Det är den bild vi hela tiden får serverad av regeringen: Export och handel går i nästan varje ärende före mänskliga rättigheter. I det här ärendet är det uppenbart att det är så. Något som slår en när man lyssnar på regeringen är alla kringgående rörelser. Man försöker hela tiden skylla på någon annan. Man skyller på myndigheten eller på någon annan minister. Det är inte möjligt att allt detta har kunnat försiggå bakom ministrarnas ryggar. Det är helt otänkbart när det gäller allt det som ni inte vill ta ansvar för. Hur kan vi här i Sveriges riksdag tillåta att vi har denna stränga sekretess i de här frågorna? Riksdagen måste få mycket större insyn i vad som händer i Exportkontrollrådet. Vi kan inte stå inför våra väljare framöver och säga att vi inte visste något. Vi kan inte skylla på att vi har ett exportkontrollråd där en från varje parti - eller hur många de nu är - får information som de inte får berätta för oss som jobbar med frågorna. I den beslutspromemoria som fanns i ISP betonar man de ekonomiska vinsterna. ISP framhåller att projektet är nödvändigt för exportintäkter och sysselsättning samt för upprätthållande av kompetens i de svenska företagen. Där tycker jag att man tydligt ser det som Torbjörn Björlund tog upp tidigare, nämligen att export går före mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt; det är en skandal det som har hänt i Sverige. Jag vill att ministern tar initiativ till att ändra lagen om försäljning av vapen och att man tar bort sekretessreglerna så fort som möjligt.

Herr talman! Denna interpellation och hela diskussionen väcker reflexioner kring tre områden. Det första är naturligtvis vad som de facto har hänt. Det är någonting som måste utredas och undersökas, kanske inte genom denna typ av diskussioner utan genom mer professionella bedömningar och av såväl den rättsutredning som pågår som konstitutionsutskottet. Det andra gäller lämpligheten att leverera vapen till vissa länder. Detta diskuterade vi ganska utförligt här i kammaren förra våren när vi antog den senaste redovisningen av vapenexporten. Där lades det också till ett önskemål till regeringen att komma tillbaka med regler som försvårar leverans till icke-demokratiska stater. Det innebar också en utvidgning så att fler produkter omfattas. Jag tycker att man i sammanhanget ska lyfta fram aspekter på det tredje området, nämligen varför vi har vapenexport över huvud taget. Det handlar om att vi, eftersom vi har valt att ha en självständig försvars och utrikespolitik, behöver en inhemsk vapenindustri. För att då dela kostnaderna med andra måste man möjliggöra för export. Det ska naturligtvis ske under strikt kontroll och med ett regelverk motsvarande ungefär det som vi har. Men man måste också vara medveten om att om vi inte hade denna möjlighet skulle vi sannolikt behöva väsentligt högre försvarsanslag. Därför är frågeställningen inte riktigt så enkel som den ibland kan verka, utan man måste se helheten. Herr talman! Jag vill med detta egentligen bara peka på behovet av att vi balanserar dessa olika frågeställningar mot varandra och att vi balanserar de frågeställningar som ligger bakom hela resonemanget om vapenexportlagstiftningen mot varandra i stället för att vi nu försöker plocka kortsiktiga politiska poäng genom att anklaga varandra.

Herr talman! Det är klart att det ställs en hel del relevanta frågor här i kammaren i dag i denna interpellationsdebatt. Men jag får lite grann en känsla av att jag har suttit med i ett förhör i KU. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att en av talarna här i dag är en av dem som har anmält statsrådet till konstitutionsutskottet. Jag tycker att alla frågor och all hantering ska ha sin form och att det ska finnas möjlighet till detta. Fördelen med granskningen i konstitutionsutskottet är att man där kan lägga alla kort på bordet. Då kan också statsrådet få möjlighet att lägga alla kort på bordet. Jag välkomnar den granskning som nu kommer att ske. Åklagaren har inlett en förundersökning. Det är också en av de former som vi har valt, alltså att det svenska rättsväsendet ska hantera denna typ av frågor. Justitiekanslern kommer också att genomföra en granskning. Självklart kommer även konstitutionsutskottet här i riksdagen att genomföra en granskning. Svensk vapenexport är i dag mycket hårt reglerad. Vi stiftar lagar här i kammaren. Myndigheterna ger tillstånd. Men vi har också en parlamentarisk insyn. Ansvarigt statsråd är inte här och kan därför inte svara på frågorna kopplade till vapenexporten. Då tycker jag att det är otroligt viktigt att det statsråd som är närvarande ges möjlighet att svara på de frågor som han har ansvar för. Den parlamentariska insynen är viktig - transparensen och öppenheten. Man kan uppfattas som något tråkig om man vill hålla sig till form, att var och en har sin sak. Alla kort ska på bordet. Det pågår en granskning. Då ska man också där ha möjlighet att höra alla perspektiv. Herr talman! Alla myndigheter förutsätts följa de lagar och regler som gäller. Självklart är det då också viktigt att alla får möjlighet att komma till tals. Jag hoppas nu att de former som vi riksdagsledamöter har kommit fram till också ska gälla i denna sakfråga. Därför ser jag fram emot den fortsatta granskning som ska ske.

Herr talman! Sverige ingick 2005 ett samarbetsavtal med Saudiarabien som undertecknades av försvarsminister Leni Björklund, och det är sedan dess helt offentligt. Det finns ingen sekretess. Det är både omfattande och detaljerat när det gäller vad de två regeringarna ville samarbeta kring. Det ger en ram för samarbetet. Det står till exempel: "Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar." Vidare står det: "Parterna är överens om att meddela sådan information och produktionsteknologi som är nödvändig för att utföra alla typer av underhåll av militär utrustning som de handlar med." Det är mycket explicit. Men ska man utföra saker krävs det också andra avtal. Det kan handla om protokollsfrågor, informationsfrågor, säkerhets och sekretessfrågor som regleras i underavtal. Sedan finns det också projektavtal som är de avtal som reglerar vad länderna konkret ska göra tillsammans. Det är projektavtal som är en förutsättning för konkret samarbete. Sverige har inte ingått något sådant projektavtal. Det finns i dag egentligen inte mycket nytt att tillföra i sak. Det pågår tre processer för klarhet samtidigt. Den första är att justitiekanslern har beslutat inleda förundersökning om brott mot tystnadsplikt. Sekretessfrågorna präglar hela detta ärende. Den andra är att åklagare har inlett förundersökning efter FOI:s anmälan, och förundersökningssekretess råder. Det går tillbaka till att regeringen anmodade FOI att redovisa omständigheterna kring företaget och dess finansiering. Den tredje är att KU kommer att granska frågan, vilket vi, precis som Cecilia Widegren sade, välkomnar därför att sekretessbelagd information då också kan redovisas. Det kan den inte här i kammaren. Vi står fast vid den utförliga redovisning på nästan två timmar som lämnades den 9 mars. Frågan är om Björlund står fast vid vad han sade när denna fråga inleddes. Han sade till exempel: "Frågan har varken varit uppe i försvarsutskottet eller i Exportkontrollrådet." Men det hade den, visade det sig två dagar senare när Ekot publicerade det. Om jag är rätt underrättad sade Torbjörn Björlund också: "Även om man inte blir helt överraskad är det ändå förvånande med uppgifterna att Sverige hjälpt Saudiarabien att bygga en vapenfabrik i landet." Men det hade vi inte. Sverige har inte byggt någon vapenfabrik i landet. Sverige bygger ingen vapenfabrik i landet. Och Sverige avser inte att bygga någon vapenfabrik i landet. Vi har försökt ge konsekvent information. Jag noterar också att det för oppositionen är självklart att deras ledamöter i EKR inte kan vidareförmedla sekretessbelagd information ens till sina partiledare, även om partiernas representanter har svarat lite olika på den frågan. Men när vi har hänvisat till sekretess och att vi inte kan diskutera allt öppet och därför välkomnar KU:s granskning kallas det att mörka. Men det är samma sorts sekretess som vi talar om. Jag delar också den syn som Ulrik Nilsson redovisade här att denna fråga handlar om så många saker samtidigt som engagerar många. Vapenexporten är en UD-fråga. UD har tillkännagett att man arbetar med direktiv för en översyn av lagstiftningen. Men det är inte jag som är ansvarigt statsråd för det. Men det intressanta är att de partier som i dag interpellerar är emot den sortens försvarsmaterielexport som grundar den svenska försvarsindustrin, förutsatt att industrin inte finns i Trollhättan, om jag har förstått tidigare debatter rätt. Era partier har i EKR via sina representanter haft insyn i de frågor som här diskuteras.

Herr talman! Naturligtvis är det så att allianspartiernas företrädare försöker lägga över skulden på andra. Man försöker flytta fokus från vad den här frågan egentligen gäller. Jag har ställt ett antal frågor till ministern om framför allt det ansvarsområde som finns för försvarsministern. Det handlar om FOI, det handlar om kommunikation och det handlar om kunskap och vetskap om hur frågorna har hanterats. Vi vet mycket väl att det finns förberedelser för att bygga en vapenfabrik med hjälp av svensk kompetens på FOI. Det är det frågan handlar om. Men man vill flytta fokus, för det är fråga om vad som egentligen har hänt, vad det finns för dokument och så vidare. Frågan kan naturligtvis ställas utifrån detta, men det är egentligen inte så intressant. Vi vet nämligen alla att det är så det går till. Det är rätt uppenbart, och det är ingen som egentligen har ifrågasatt påståendet att det inte finns en färdig vapenfabrik i Saudiarabien. Det vet vi att det inte finns. Frågan är om detta att man ställer kompetens till förfogande från FOI är någonting man tycker är positivt. Har man haft något slags ingång att det är okej att bygga detta med Saudiarabien ska man stå för det. Jag tycker att man ska lyfta upp detta och ta diskussionen på den bogen i stället för att bara upprepa att allting har gått till på det här sättet, att det inte finns något klart, att det inte finns avtal och så vidare. Allt detta är saker som redan har upprepats ett antal gånger, vilket bara gör att fokus faktiskt flyttas från vad det egentligen gäller. Är det så att det finns en kunskap om hur dessa affärer går till och hur man från FOI:s sida hanterar dessa affärer när det gäller att sälja sin kompetens? Är det moraliskt och även lagligt försvarbart att göra på det här sättet? Det är de frågorna jag ställer. Är det så att kunskapen om detta har funnits och det har funnits ett bifall från regeringen att detta är okej att göra ska det redovisas. Det finns ingen sekretess i detta. Jag kan inte se att det finns någon sekretess i att man säger att man tycker att det här är okej. Det är ett politiskt ställningstagande, och det är det politiska ansvaret vi utkräver av försvarsministern, inget annat. När saker och ting hanteras i Exportkontrollrådet är det naturligtvis så att man kan vända också det till att vi har blivit informerade. Jag satt inte i rådet då, men min företrädare hade samma sekretess som jag har när det gäller specifika frågor. Jag kan stå här i talarstolen och säga hur mycket som helst om att jag definitivt tycker att vi ska avbryta allt vapensamarbete med Saudiarabien. Det är inga problem, oavsett hur mycket vi hanterar det i Exportkontrollrådet. Jag kan dock inte ta de specifika frågorna. Det är det som är sekretessen. Det är samma sak för försvarsministern. Strunta i sekretessfrågorna som handlar om specifika detaljer! Ta bladet från munnen och säg hur det är politiskt! Vilket politiskt ställningstagande gör försvarsministern när det gäller FOI:s uppdrag? Vilket politiskt ställningstagande gör försvarsministern när det gäller MoU:et - vill man bryta det? Nej, det vill man inte. Av vilken anledning vill man inte bryta den? Av vilken anledning tycker man att det är okej att samarbeta med Saudiarabien trots att det finns sådana brister när det gäller mänskliga rättigheter i Saudiarabien? Det finns andra exempel också, men just i detta fall handlar det om hur FOI har haft tillåtelse att hantera ärendet. Det är det vi vill ha reda på. När det gäller att utkräva ett politiskt ansvar handlar det väldigt mycket om hur man hanterar vapenexporten från FOI:s sida och vilken kommunikation man har haft med Försvarsdepartementet om dessa former. På det möte vi hade i dag var det väldigt tydligt att FOI har hanterat dessa frågor utifrån de ramar som finns politiskt. Jag kan inte läsa ut något annat utifrån den situation som var, och jag tycker att det är det som är frågan man ska ställa sig: Finns det en politisk acceptans för att FOI hanterar sakerna på detta sätt eller inte? Det är den frågan vi vill ha svar på. Vi vet också att man med FOI:s kompetens, via detta företag om det nu är så, ska bygga en vapenfabrik. Det är inte så att vi gör det, men kompetensen som tillförs gör att man kan bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Frågan är: Är det från försvarsministerns sida ett politiskt försvarbart ställningstagande att tillåta detta?

Herr talman! Ulrik Nilsson och Cecilia Widegren försöker lägga munkavle på oss så att vi inte ska få uttrycka oss. Det är beklämmande. Det är precis som Torbjörn Björlund just sade: Det ärende vi tar upp handlar om FOI, och det handlar om Must. Är inte det på Försvarsdepartementets bord? Det är min fråga. I sitt svar säger försvarsministern att vi inte ska bygga någon vapenfabrik i Saudiarabien. Men var det inte det som var syftet med företaget? Syftet var väl just att förbereda för att bygga en fabrik i Saudiarabien. Eller har jag missförstått hela poängen? Dick Sträng, den man som skulle leda detta och som har varit ute i medierna under ganska lång tid, har själv sagt att pengarna kommer från FOI. Han går själv ut och säger detta i medierna. Alla kan läsa det. Ekots avslöjande i morse, vilket jag tog upp som en fråga till försvarsministern, om de 100 000 kronor som Must hade så kallat lånat ut ligger i just detta härad. Precis som Torbjörn Björlund gjorde skulle jag, utifrån det politiska ställningstagandet och inget annat, vilja fråga hur mycket regeringen visste med anledning av FOI. Vi har full förståelse för att det är sekretess och för att polisutredningen fortgår och så vidare, men det är inte det vi frågar om. Jag ställer också en fråga till försvarsministern med anledning av den information man fick 2009 och 2010: Stämmer det, eller stämmer det inte?
Herr talman! Det är förbjudet att sälja vapen. Undantag kan göras om det är i försvarspolitiskt eller säkerhetspolitiskt intresse. Det får inte strida mot Sveriges utrikespolitik. För mig är det helt omöjligt att få ihop en försäljning av vapen, av vilket slag det vara må, med den svenska utrikespolitiken när det gäller mänskliga rättigheter i fallet Saudiarabien. Det handlar alltså inte om att ta kortsiktiga politiska poäng, som Ulrik Nilsson var uppe och pratade om. För mig är detta en samvetsfråga. Jag tycker inte att det är okej att vi för att värna den svenska vapenindustrin och det svenska försvaret har rätt att utsätta människor i andra länder för brott mot de mänskliga rättigheterna på det sätt vi faktiskt gör. Då handlar det egentligen inte bara om Saudiarabien, utan det handlar om flera andra länder också. Vi har fått skrivelsen om den svenska vapenexporten nu i dagarna, och vi kommer att titta på den och ta ställning till hur det ser ut. Det har som jag ser det skett en massa felaktigheter. Jag tycker, som jag sade tidigare, att det vi har genomlevt i Sverige under de senaste veckorna är en skandal. Vad gör vi framöver? Den lagstiftning som är utlovad, där vi ska skärpa lagstiftningen för att se till att vi inte kan sälja till odemokratiska stater, måste komma till skott. Vi kan inte vänta. Detta är ingenting ni får dra i långbänk längre. Det har ni nämligen gjort alldeles för länge. Genom att regeringen fick i uppdrag att göra det själv har egentligen ingenting skett förrän nu. Det är inte acceptabelt. De flesta partier här i riksdagen är faktiskt för en förändring, men ingenting har skett hittills. Det handlar också om öppenhet. Vi kan inte fortsätta att ha ett system med den slutenhet vårt svenska vapenexportsystem innebär. Det har flera tagit upp tidigare. Det finns andra länder där man tittar på att förändra regelverket, och det borde vi också göra.

Herr talman! Jag har några kommentarer till debatten. Först, Peter Rådberg: Nej, någon munkavle vill jag inte lägga på dig, men jag tror ändå att sådana här frågor utreds bäst av dem som är experter på utredningar, vare sig det är de rättsvårdande myndigheterna eller konstitutionsutskottet. Jag tror att det faktiskt är ett effektivare sätt än den typ vi diskuterar här, men munkavle - nej. Sedan har jag fått två tydliga besked från Torbjörn Björlund och Bodil Ceballos: Det handlar inte bara om den aktuella frågan i interpellationen, utan det handlar om att stoppa all vapenexport till Saudiarabien. Då ska vi komma ihåg att vi var helt överens i våras om begäran om tillägget att göra det svårare att leverera till icke-demokratiska stater. Jag antar dock att det också kommer att få konsekvenser när vi ser dessa partiers önskemål om anslag till försvaret, för naturligtvis påverkas vapenindustrins och därmed försvarets anskaffning av materiel av ett sådant ställningstagande. Den konsekvensen, hur man upprätthåller både försvarsförmåga och klarar detta, hoppas jag att vi får se när vi diskuterar försvarets budget.

Herr talman! Det är rätt intressant att när man säger att man välkomnar granskning och vill vara öppen och transparent och att alla korten läggs på bordet har man lagt munkavle på någon. Nej, jag försöker hålla mig till formen. Och jag konstaterar att vi kommer att hamna i den här situationen igen, att vi vill ha alla korten på bordet. Det är därför vi som riksdagsledamöter har lagt fast att åklageriet och rättsväsendet har sin struktur, att vi har vår struktur inom riksdagens förvaltning och så vidare. Vi kommer till den dagen när vi ska ge och få alla korten på bordet, men det är då viktigt att hålla sig till formen. Herr talman! Flera av de ledamöter som är uppe här i debatten var också i kammaren 2005, när MoU:et slöts med Saudiarabien av dåvarande försvarsministern Leni Björklund. Flera partier som är här i kammaren var då också samarbetspartier till regeringen. De frågor som vi ställer i dag kopplade till MoU var lika relevanta då som de är nu. Inte minst tänker jag på det som Bodil Ceballos lyfter fram om de mänskliga rättigheterna. Det här är otroligt viktiga frågor, men de har koppling till ett annat statsråd och ska också hanteras i den ordningen. Och precis som du beskriver finns den årliga skrivelsen på riksdagens bord som hanterar just vapenexporten, och den ska hanteras i sin form. Man kan uppfattas som tråkig i det här fallet, men det är väldigt viktigt att om alla kort ska läggas på bordet ska det vara på lika villkor. Fördelen med KU:s granskning är just att sekretessen öppnas i många delar och att man kan få alla korten på bordet. Jag tycker att vi ska invänta granskningen, och jag välkomnar den.
Herr talman! Först vill jag bara få fört till protokollet att jag tror att nästan ingenting av det som Bodil Ceballos nämnde ligger under mitt ansvarsområde, utan det ligger helt och hållet på UD gällande vapenexportreglerna. Nästa sak som jag tycker är viktig är att riksdagen stiftar lag och att rättsväsendet tillämpar lag. Nu har det inletts två förundersökningar i det här fallet, den ena efter vår anmodan till FOI gällande företaget SSTI, tror jag - jag har inte sett den. Den andra handlar om sekretessfrågor. Justitiekanslern har beslutat att inleda en sådan förundersökning. Jag vill över huvud taget inte politiskt påverka hur dessa förundersökningar bedrivs, för det är en grundläggande skillnad mellan det politiska och det rättsvårdande arbetet i vårt land. Men vad jag vill säga är att allt regeringen gjort har skett inom ramen för det alldeles offentliga MoU:et från 2005 och svensk lagstiftning. Till Torbjörn Björlund vill jag säga: Jo, jag besvarade visst frågan redan i interpellationssvaret. Regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser att vidta åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter. Det är exakt det svar som Torbjörn Björlund efterfrågade. Det här finns i ett perspektiv. Sverige har en restriktiv vapenexportlagstiftning. Det är i grunden förbjudet att exportera vapen men det kan lämnas undantag. Vi ser att det har skett en förskjutning från krigsmateriel för strid till övrig krigsmateriel. Kontrollregelverket gör att man får lämna tillstånd bara om det finns säkerhets och försvarspolitiska skäl och det inte strider mot utrikespolitiken. Men detta bedömer inte regeringen, utan det är ISP med stöd av Exportkontrollrådet som har att göra avvägningarna. Då väger man också in ett antal andra faktorer, som respekt för mänskliga rättigheter och kränkningar. Det tror jag att inte minst Torbjörn Björklund vet, eftersom han finns med, har jag förstått, i EKR. Det sorterar alltså under UD som kontrollerar exporten av krigsmateriel. Och ISP prövar varje enskilt ärende i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och EU:s gemensamma ståndpunkter. Mycket av det som jag hör nu i diskussionen handlar om någonting annat. Det ligger vid sidan av FOI. Det handlar om vapenexportkontrollagstiftningen, det handlar om hur EKR fungerar och det handlar om översyn av lagen om export av krigsmateriel. Det är en viktig debatt, men det är en annan debatt. Det finns också en bred enighet om att se över den lagstiftningen. Det träffades en uppgörelse 2011 mellan allianspartierna och Socialdemokraterna som lade grunden för en fortsatt bred parlamentarisk överenskommelse om exportkontrollen av försvarsmateriel och om att se över möjligheterna att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska länder, och direktiv bereds för närvarande i Regeringskansliet. Detta blir då, herr talman, från min sida ett referat, därför att det är inte jag som är ansvarigt statsråd för frågan. Jag vill bara be Torbjörn Björlund att reflektera över det faktum att de första dagarna när den här debatten började var även han ute och tyckte saker som sedan visade sig inte vara korrekta. I det fallet handlade det om att EKR inte var informerade, vilket de sedan visade sig vara. Och jag har inga svårigheter att förstå varför det blir på det sättet ibland, därför att det är sekretessbelagda frågor. Min slutsats av detta blir bara: Låt oss vinna klarhet. Om det nu är så att det pågår två förundersökningar och det kommer en granskning i KU längre fram tror jag att man ska respektera och invänta det och framför allt också respektera att många saker fortsatt omfattas av sekretess. Då är det svårt att i en publik debatt föregripa saker som faktiskt är sekretessbelagda.

Herr talman! Jag tycker att det fortfarande finns fog för att ställa frågorna om försvarsministerns roll i det hela. Att Cecilia Widegren och Ulrik Nilsson ifrågasätter vår rätt att lyfta frågorna tycker jag är anmärkningsvärt. Vi lyfter de frågor som vi tycker är relevanta, och det har vi också gjort i det här sammanhanget. Formen är viktig för Cecilia Widegren, men det är innehållet i det politiska budskapet som jag tycker är det viktiga. Om vi har ett visst försvarsanslag ska vi vara positiva till det, även om det gäller olika saker. Det handlar inte om det; det är att blanda bort korten. Det är klart att KU ska granska det här, och det förutsätter jag att man tycker är bra. Vår uppgift är att lyfta fram de frågor där vi från oppositionens sida kan ifrågasätta regeringens ställningstaganden, och det här är ett ställningstagande som vi ifrågasätter från oppositionens sida. För min del handlar det mycket om att få reda på vad som egentligen har hänt när det gäller framför allt FOI:s roll i det hela, för det ligger ju under försvarsministerns ansvarsområde. Till exempel pressen att ta in pengar, att man ska sälja verksamhet, hur bra är det? Och hur pass mycket press kan det bli på att man ska sälja sin kompetens till, som jag tycker, fel länder? Till och med regeringen, som försvarsministern representerar i det här fallet, tycker att vi ska försvara mänskliga rättigheter i olika sammanhang, men i det här sammanhanget är det inte viktigt utan exporten är viktigare. Det tycker jag är anmärkningsvärt, oavsett vilket ansvarsområde det gäller. När det gäller sekretessen satt jag inte i Exportkontrollrådet när det här togs upp. Alltså har jag inte fått någon information. Att frågan har förekommit i Exportkontrollrådet kan ingen veta eftersom ingen har fått säga det, så den delen kan vi släppa. Vi har inte fått någon information. Tänker ministern till exempel ändra på FOI:s uppdrag i framtiden? Är det något han kan tänka sig? Och vilka rutiner gäller för kommunikation? Kommer ministern att ändra på en del rutiner, så att vi informeras av FOI? Det är det som kärnan i det hela. Var kommer det politiska ansvaret att hamna någonstans när det gäller de här frågorna?
Herr talman! Nej, det är inte vad Torbjörn Björlund har sagt. Jag citerade hans eget pressmeddelande, och jag gör det igen: "Frågan har varken varit uppe i försvarsutskottet eller i Exportkontrollrådet." Sedan vet jag att han några dagar senare ändrade sin formulering till att det handlade om honom själv som person. Och jag är i grunden inte alls kritisk mot det, för jag förstår att det kan bli så här eftersom mycket är sekretessbelagt. Det enda jag säger är att den sekretessen gäller för alla, också för Torbjörn Björlund. Och det gäller för mig i den här debatten till exempel. Det är därför som både jag och statsministern hänvisar till KU-granskningen längre fram och har välkomnat den, därför att där kan man berätta mer öppet också om sekretessbelagd information. Det är en självständig myndighet i form av ISP med vidhängande exportkontrollråd som prövar tillstånd för sådana här saker. Jag noterar att trots att Björlund sitter i Exportkontrollrådet hamnar avvägningen hos mig. Det är ett annat statsråds lagstiftning och myndighet som sedan gör en prövning av alla exportaffärer som svenska företag eller, i det här fallet, myndigheter vill genomföra. Det tycker jag är bra. Och det finns en bred parlamentarisk enighet om både lagstiftningen och formerna för prövningen och också om att lagstiftningen ska ses över. Jag vill vara tydlig med att det inte finns något regeringsbeslut som går utöver vad samarbetsavtalet från 2005 explicit anger. Alla beslut som är fattade ligger inom ramen för MoU och också inom ramen för gällande lag. Vårt ingångsvärde är att när staten Sverige sluter avtal med andra stater, oavsett regering, görs det seriöst och långsiktigt. Annars skulle man aldrig respektera svenska statens avtal. Jag utgår från att den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde en seriös politisk prövning, att detta var något man ville genomföra när man ingick avtalet. Det är en annan sak att det inte har tecknats eller ingåtts projektavtal för mer konkret samarbete. Men MoU:et förlängdes automatiskt 2010.